Herr talman! I socialdemokraternas omfattande partimotion 1976/77:1298 pekar vi på bl.a. att den som uppbär partiellt sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring enligt nuvarande regler inte får tillgodoräkna sig pensionspoäng för den inkomst han kan få genom att använda Sig av sin resterande arbetsförmåga. Detta innebär att denna grupp har ett sämre läge gentemot dem som beviljas delpension enligt de bestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 1976. Enligt motionen bör man nu se till att även de människor som i dag uppbär eller kommer att beviljas partiell förtidspension får rätt till pensionsgrundande inkomst av tjänst och sjukpenning. Detta, menar vi, bör av riksdagen ges regeringen till känna.

Det kan, herr talman, tyckas att vi borde ha nöjt oss med utskotts majoritetens uttalande. Det har vi emellertid inte gjort utan har fogat — Nr 77 en reservation till betänkandet där vi understryker att inte minst med Onsdagen den hänsyn till att delpension är att anse som pensionsgrundande inkomst 2 mars 1977 bör en författningsändring vidtas så snart som möjligt. Vi framhåller vidare att vi förutsätter att pensionskommittén därvid lägger fram förslag Pensionspoäng på så att de grupper som i dag inte kan få pensionspoäng för sidoinkomster — Sidoinkomster för och för sjukpenning får denna rätt. Vi hemställer att riksdagen genom person med partiell att bifalla den socialdemokratiska partimotionen i detta avsnitt ger re — förtidspension, geringen till känna vad i motionen anförts.

Herr talman! Pensionen måste ses som en social rättighet och skall då givetvis också vara anpassad därtill. Det innebär att pensionen måste ha den nivån att alla som inte längre står i full produktion också kan leva av sin pension. I ATP-striden 1958-1959 användes slagordet ”Gärna medalj — men först rejäl pension”. Hur har det då gått med detta i realiteten? För mångfalden av den svenska arbetarklassen har ATP medfört bra pensioner, framför allt i förhållande till tidigare. Arbetarklassen har däremot alltid missgynnats och kommer alltid att missgynnas i ett kapitalistiskt samhälle, och rättvisa uppnås inte heller under rådande situation. För detta fordras socialism. Medaljer delas fortfarande ut, och pensionerna är också fortfarande för låga för en stor del av arbetarna i det här landet. Det finns olika sätt rent tekniskt att angripa detta problem att inte alla människor kan leva ett ”rikt” liv efter sin produktiva tid. Med rikt liv menar jag inte ett liv i sus och dus och överflöd utan ett liv med en god ekonomisk standard — att mat, bostad och givande kulturaktiviteter skall vara en självklarhet för den pensionerade såväl som för den yrkesverksamme. Här får alltså inte anföras olika tekniska hinder, utan det måste vara en uttalad viljeinriktning att alla skall ha den rätten. Att dölja en bristande vilja att lösa dessa problem genom att skylla på tekniska svårigheter visar att ATP-slagordet ”Gärna medalj — men först rejäl pension” var just ett slagord utan den djupa innebörd som det försökte ge uttryck för. Vpk har i motionen 97 kritiserat den s.k. standardsäkringen av ATP pensionen, eller rättare sagt bristen på standardsäkring som systemet lider av. Vpk-motionen från 1969 pekade också på detta förhållande, och frågan överlämnades till pensionsförsäkringskommittén, numera pensionskommittén. Pensionskommittén avser att inom kort, enligt utskottet, framlägga förslag i denna fråga, och vi återkommer när vi har sett resultatet av utredningen. Den socialdemokratiska reservationen om att sidoinkomster till partiell förtidspension skall vara ATP-grundande ansluter vi oss till från vpk:s 67 sida, då vi anser att det är ett rättvisekrav, lika väl som tilläggspoäng för låga inkomster. Utskottet anför att delpensionen och arbetsinkomster vid sidan om denna pension liksom sjukpenning är ATP-grundande men nämner inte med en rad att det inte är alla som kan utnyttja delpensionsreformen. De nuvarande reglerna överlämnar till arbetsköparna att avgöra om några skall få deltidsarbete och därmed kunna få delpension. Även denna fråga återkommer vi till när vår motion om rätten till deltidsarbete och delpension skall behandlas. Jag ville bara med detta påvisa felaktigheter i delpensionen när nu denna togs som ett exempel i den här debatten. Beträffande förbättringen av tilläggspensionen för människor med låg inkomst måste det, som jag tidigare sade, vara fråga om viljeinriktningen, och det får inte vara något bortförklarande att det skulle vara svårt att i praktiken tillämpa systemet. Låt mig citera utskottets skrivning, som för resten är mycket motsägelsefull. Utskottet säger vid behandlingen av det yrkande som vi ställt i vår motion: ”Utskottet vill med anledning härav erinra om att frågan om deltidsoch korttidsanställdas ställning inom tilläggspensioneringen enligt riksdagsbeslut år 1974 f. n. prövas av pensionskommittén. Resultatet härav och av kommitténs överväganden i fråga om förtidspensionärs rätt att tillgodoräkna sig pensionspoäng på sidoinkomster och om standardsäkring av pensionssystemet kommer att redovisas i det delbetänkande som kommittén avser att publicera inom kort. Mot bakgrund härav och då ett pensionsberäkningssystem av den art motionärerna avser, såvitt utskottet kan bedöma, måste vara ägnat att medföra mycket betydande svårigheter i den praktiska tillämpningen avstyrker utskottet bifall till motionen 97.” När det gäller vilka som kan komma i fråga för tilläggspoäng är det inte bara direkta låginkomsttagare eller ett ”B-lag”. Det är också mer eller mindre s.k. arbetshandikappade, som slitit ut sig i pressande arbete och av arbetsköparna inte längre betraktas som lönsamma. Det är de som inte fått någon utbildning. Här tar arbetsvården vid och erbjuder s.k. skyddat arbete. Varje år handlägger arbetsvården ca 90 000 fall som remitterats från olika myndigheter och vårdorgan. I oktober 1975 fanns det totalt 94 900 i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete samt i skyddat och halvskyddat arbete. I oktober 1976 fanns det 110 300 personer i arbetsmarknadsutbildning. Hur systemet att söka placera dessa personer i arbete på den öppna marknaden fungerat i praktiken framgår av följande. År 1951 fick 57 96 av dem som inskrevs vid landets arbetsvård arbete på den öppna marknaden. År 1957 hade antalet sjunkit till 37 96. 1965 var det bara 23 26 av de inskrivna som fick arbete på den öppna marknaden, och 1969 var det 12,6 96. T. o. m. år 1974 höll sig andelen så låg som mellan 10 och 12 96. Det förvärv av pensionspoäng som det här kan bli tal om ställer dessa personer i en avgjort sämre situation än de mera gynnsamt lottade kollegerna på arbetsmarknaden. Samma omdöme gäller det stora antalet deltidsarbetande. Till mycket stor del handlar det om kvinnor. Av ca — Nr 77 800 000 deltidsarbetande är nära 700 000 kvinnor. Av de drygt 300 000 Onsdagen den kvinnor som under de senaste tio åren sökt sig ut i arbetslivet arbetar 2 mars 1977 ungefär 80 26 på deltid. I Stockholm arbetar 80 26 av de på varuhusen I anställda på deltid. Enligt LO-rapporten om arbetstiden vill en fjärdedel — Pensionspoäng på av alla deltidsarbetande egentligen arbeta på heltid. Möjligheten för ar — sidoinkomster för betsköparna att slippa undan de sociala avgifterna genom arrangemanget = person med partiell med deltid spelar härvidlag en given roll. Att förhållandet i motsatt rikt — förtidspension, ning har betydelse för de deltidsarbetande är också uppenbart. För dem = Mm.m. har det betydelse för ATP-pensionen under hela den pensionsberättigade livstiden.

De hamnar i denna belägenhet utan egen förskyllan — de har bara blivit offer för ett brutalt kapitalistiskt samhällssystem. Det finns alltså klara motiv för att godkänna de krav som vänsterpartiet kommunisterna ställer i yrkandet. Detta måste också kunna klaras med s.k. tilläggspoäng. Dessa skulle kunna tjäna som en vidgning av det nu restriktiva antagandepoängsystemet. Tilläggspoängen skulle då kunna garantera ett visst avvägt minimum i pension. Att som utskottet gör avvisa motionen med förklaringen att det skulle medföra betydande svårigheter i den praktiska tillämpningen är också ett negligerande av utredningen — den skulle vara så dålig att den inte kan klara en sådan fråga. Det kan också medföra en annan konsekvens, nämligen om utskottet, sedan pensionskommittén funnit för gott att föreslå ett sådant tillägg som det vi har skisserat, avvisar ett regeringsförslag om detta. Nu förhåller det sig naturligtvis inte på det sättet utan i ett sådant läge skulle man godkänna åtgärden. Men det vore då inte på grund av sakfrågan utan därför att en annan partigrupp lagt fram samma förslag. Herr talman!

Herr talman! Frågan om partiellt arbetsföras möjlighet att få en rättvis pension från ATP-systemet är mycket gammal. Den har varit uppe till behandling åtskilliga gånger i den här kammaren. Det är från borgerligt håll som motioner i det här ärendet har väckts under årens lopp — från moderata samlingspartiet, från folkpartiet och från centerpartiet. Vid olika tillfällen och utan framgång har vi fått kämpa för den saken.

Jag talade i fortsättningen speciellt om de handikappade som fått sin skada i så unga år att de aldrig kunnat få en arbetsinkomst och inte heller några ATP-poäng. De var från början satta på sparlåga. Även om de senare i livet kunde få ett arbete och klara detta, kunde de inte få några ATP-poäng. Jag kan i den frågan fortsätta att citera vad jag då sade: ”Det är just den gruppen det gäller, dvs. de som blivit handikappade innan de hunnit samla ATP-poäng. De som tillhör denna grupp är faktiskt handikappade inte bara fysiskt utan också pensionsmässigt. De har inga antagandepoäng och de får ingen pensionsrätt på sin sidoinkomst.

Nu finns det en socialdemokratisk reservation som syftar till genomförande av detta krav. Det är en utomordentligt märklig reservation.

Avsikten är att proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen i år.” Det är alltså nära förestående. Det heter vidare: ”Det kan därför förutsättas att frågan får en snar lösning.” Jag vill, herr talman, hävda att utskottets skrivning faktiskt är starkare än reservanternas. Men ändå har man fogat en reservation till utskottsbetänkandet.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 2 mars 1977
Pensionspoäng på Herr talman! Jag är förvånad över att herr Ringaby har tagit upp denna = sidoinkomster för fråga, men jag kanske i fortsättningen kan vänta mig att jag får tre fö — person med partiell respråkare för utskottet att debattera mot. Man har tydligen inte enats = förtidspension, om vem som skall föra talan mot reservationen.

Herr talman! Det var ju pensionsförsäkringskommittén som från början var negativ till denna fråga och som faktiskt har hindrat en reform under många år. Pensionsförsäkringskommittén, som hade socialdemokratisk majoritet, talade om att det skulle innebära en orimlig överkompensation att lägga intjänandepoäng på egetarbete ovanpå antagandepoängen. Det är en mycket märklig argumentering, för det var väl ingen människa som hade tänkt sig att man skulle lägga intjänade ATP-poäng ovanpå de andra poängen, utan pensionären skulle naturligtvis ha rätt att välja bästa alternativet — precis som man nu har rätt att välja bästa alternativet i Nn fråga om bostadsbidrag — dvs. han fick räkna antagandepoäng om det blev bäst för honom eller de verkliga poängen om det blev bäst. Det hade varit mycket enkelt att lösa den frågan. Sedan säger fru Håvik att det är fagra ord när man hoppas att pensionskommittén skall lägga fram ett förslag. Men vad innebär då reservationen? Reservanterna talar om att de vill ha en författningsändring och anför att pensionskommittén ”har enligt uppgift för avsikt att inom kort avlämna ett betänkande avseende bl.a. frågan om intjänande av pensionspoäng inom tilläggspensioneringen. Utskottet förutsätter att kommittén därvid lägger fram förslag om rätt för försäkrad som uppbär partiell förtidspension att tillgodoräkna sig pensionspoäng för sidoinkomster ---.” Det är också fagra ord, fru Håvik. Det är också bara en förhoppning om att pensionskommittén skall komma med ett förslag. Det behövs väl inte två fromma förhoppningar i ett utskottsbetänkande för att någonting skall bli gjort. Utskottet talar ju om att det skall komma en proposition i år och att denna fråga då förmodligen blir löst.

Herr talman! Det borde inte vara herr Ringaby obekant att det också finns andra utredningar, som varit klara och beredda att ganska snart lägga fram sina betänkanden enligt de direktiv som de hade fått sig förelagda men att det här har hänt så underliga saker som att en minister genom muntliga tilläggsdirektiv har ändrat inriktningen och syftet med utredningen! Vi har därför anledning att hysa farhågor även på denna punkt. Och när herr Ringaby vill underkänna styrkan i vad vi skrivit i vår reservation underkänner ju herr Ringaby samtidigt riksdagens förmåga och möjligheter att ge regeringen till känna att vi vill ha problemet löst i denna riktning. Vad vi begär i reservationen är att riksdagen skall uttala sig och inte att utskottet skall stapla ord på varandra. Erfarenhetsmässigt kan det finnas anledning förmoda att även denna kommitté kan komma att erhålla direktiv, liksom andra kommittéer har fått det efter valet, vilka gör att de inte lägger fram de förslag som man kunde ha förväntningar på att de skulle göra.
Herr talman! Pensionskommittén, fru Håvik, fick år 1976 i uppdrag av riksdagen att se närmare på denna fråga, och utskottet konstaterar nu att det skall komma ett förslag i år. Under sådana förhållanden brukar man faktiskt inte reservera sig, eftersom frågans lösning står för dörren.

Herr talman! De motioner som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 innehåller yrkanden om utbyggnad i olika avseenden av efterlevandepensionen men också om ökade möjligheter att tillgo doräkna sig pensionspoäng. Nr 77 När det gäller motionen nr 97 vill jag bara säga att en stor del av Onsdagen den vad som yrkas i den redan innefattas i pensionskommitténs utrednings 2 mars 1977 arbete och att vi har anledning förvänta att något kommer att göras där för de grupper som motionen behandlar. Det är inte första gången - Pensionspoäng på denna sak har tagits upp i riksdagen — man har från olika partier, inte — sidoinkomster för minst från det parti som jag har äran att representera, väckt motioner = person med partiell om förbättringar på pensionsområdet för dessa människor. förtidspension, I några andra motioner tas upp frågor som enligt 1974 års riksdagsbeslut — Mm.m. redan är föremål för utredning inom pensionskommittén. I enlighet med detta riksdagsbeslut arbetar kommittén med ett förslag till efterlevnadsskydd för alla som är i behov av ett sådant. Syftet är att åstadkomma jämlikhet mellan män och kvinnor i fråga om rätt till efterlevnadsskydd och naturligtvis också att skapa ett täckande pensionsskydd för alla.

Det förutsätts också att utredningsarbetet skall bedrivas med all den skyndsamhet som är möjlig av kommittén. Även en motion som har nummer 1973 och som är väckt av herrar Börjesson i Falköping och Polstam ligger hos pensionskommittén. I det fallet gäller frågan rätt till efterlevandeskydd grundat på utförda arbetsinsatser i hemmet. Också det motionskravet ligger inom pensionskommitténs utredningsuppdrag och bör därför inte nu föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag kommer så in på motionerna 1976 77:1298 av herr Palme m.fl. — den senare har just diskuterats av fru Håvik och herr Ringaby. Motionärerna anser att den som uppbär partiell förtidspension skall ha rätt att tillgodoräkna sig pensionspoäng för inkomst av tjänst och av sjukpenning vid sidan av förtidspensionen. Precis som herr Ringaby sade är det här inga nya motioner för kammaren. Liknande motioner har ju behandlats senast under fjolåret —- den 12 maj 1976, om jag inte minns fel. I det betänkande som ligger på riksdagens bord i dag säger socialförsäkringsutskottets majoritet att vi delar motionärernas uppfattning att reglerna för beräkning av pensionsgrundande inkomst för en förtidspensionär med inkomster vid sidan om förtidspensionen bör ändras. Det är vi helt överens om, och detta är naturligt.

Det är rätt självklart att vi fortsätter på den vägen, och allt talar starkt för att de av motionärerna begärda ändringarna kommer till stånd. Nu har pensionskommittén faktiskt sagt — jag har senast i dag fått bekräftelse på detta — att den inom kort kommer att lägga fram ett enhälligt förslag om att förtidspensionärerna skall få rätt att tillgodoräkna sig pensionspoäng för inkomster vid sidan om förtidspensionen. I vetskap 173 om detta och med tanke på att regeringen redan i år kommer att lägga fram förslag i detta ärende anser vi i utskottsmajoriteten att dessa motioner inte nu bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag nämnde att vi så sent som i maj månad förra året behandlade ett enhälligt betänkande i samma fråga från socialförsäkringsutskottet och i enlighet med utskottets hemställan beslöt riksdagen att avvakta pensionskommitténs förslag i ärendet.

Det är ju detta som har gjort att utskottsmajoriteten stannat för den skrivning som återfinns i socialförsäkringsutskottets betänkande le Ja, herr talman, jag vill med det anförda yrka bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 i alla delar. Det innebär också att jag yrkar avslag på den reservation av herr Aspling m.fl. som är fogad till betänkandet.
Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm avfärdade muntligen ännu kortare vår motion än utskottet kostat på sig att göra skriftligen. Herr Magnusson säger att det till stor del ligger i pensionskommitténs arbete att tillgodose kraven i vår motion. Men detta är, som jag sade inledningsvis, motsägelsefullt. När herr Magnusson menar att de här bitarna skall tillgodoses i pensionskommitténs arbete och när utskottet avfärdar vår motion med att ett sådant pensionsberäkningssystem som vi föreslår skulle ”medföra mycket betydande svårigheter i den praktiska tillämpningen” är man ju inte överens. Utskottet har ju redan satt pensionskommittén vid sidan om, när man utan att avvakta pensionskommitténs betänkande på det här viset avstyrker motionsyrkandena. Herr Magnusson började med att tala om att det parti som han representerar många gånger har kommit med motioner i den här frågan. Det är möjligt, men jag kan inte finna annat än att dessa motioner nu med en borgerlig majoritet också i utskottet är motioner utan någon egentlig viljeinriktning. Man låser upp sig på tekniska fakta som man inte ens låter pensionskommittén se över. Jag tycker att det här är tunna löften från utskottet. Det vore avsevärt mera konkret att tillstyrka de yrkanden som vi framställt i vår motion. Jag förstår att socialdemokraterna — som finns i utskottet; vi har ju ställts utanför — inte litar på utskottet utan reserverar sig för sin motion. Vi gör ju på samma sätt.

Herr talman! Jag beklagar att denna debatt blir längre än vad den behövde bli. Mina farhågor blir besannade. Först har vi moderata sam lingspartiets representant i den borgerliga majoriteten som talar för sin sak. Sedan kommer herr Magnusson i Nennesholm och tar upp samma sak. Nu väntar jag bara på att fröken Bergström från folkpartiet, som står härnäst på talarlistan, skall ta om frågan för tredje gången. Litar ni inte på varandra? Kan ni inte utse en talesman för utskottet i samma fråga? Herr Magnusson har gjort sig underrättad om att pensionskommittén skall framlägga förslag exakt i den riktning som utskottet skriver, och det är mycket möjligt att så kommer att ske. Men sedan fortsätter herr "Magnusson: Regeringen kommer under innevarande riksdag att lägga ett förslag i samma riktning som motionsyrkandet. Hur kan herr Magnusson vara så absolut säker på det? Har herr Magnusson talat med företrädare för alla tre partierna i regeringen om denna fråga? Det är många förslag regeringen har sagt att den skall framlägga, men vi vet redan att de inte kommer att bli lagda på riksdagens bord. Därför menar vi att vår reservation inte bara behövs — den är nödvändig för att riksdagen skall få möjlighet att ge sin mening till känna att detta är en angelägen fråga och ge regeringen till känna att det är riksdagens mening att frågan bör få en skyndsam lösning. Jag hoppas, för alla dessa människors skull, att herr Magnussons tro på och önskan att regeringen skall enas om en proposition i denna riktning blir uppfylld. Men hur herr Magnusson kan vara så absolut säker vet inte jag. Vi tvivlar, och jag vidhåller mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Jag vill till att börja med säga till fru Håvik att riksdagen har sagt ifrån att vi vill lösa frågan i den riktning som vi är överens om i utskottet, genom att hänvisa denna fråga till pensionskommittén för utredning. I förra årets betänkande från socialförsäkringsutskottet var även fru Håvik på det klara med att detta var ett faktum.

Nu har vi fått reda på att pensionskommittén inom kort skall lägga fram ett förslag — ett förslag som går i den önskade riktningen, som vi i utskottet också förutsatte med vår skrivning redan i maj förra året. Riksdagen beslutade då att motionerna inte skulle föranleda någon riksdagens åtgärd, i enlighet med utskottets förslag. När jag säger att de tre partier som samverkar i regeringen är eniga om detta förslag är det naturligtvis byggt på det enhälliga förslag som finns i kommittén och de motioner som under åren har framförts från de tre partierna i denna fråga. Det var vad jag ville säga till fru Håvik på denna punkt. När sedan fru Håvik talar om att många representerar utskottet vill jag bara säga att jag anmält mig till kansliet som utskottets talesman i dessa frågor. Andra ledamöter i andra partier har naturligtvis också rätt att anmäla sig — som ledamöter i denna kammare. Ingen kan klandra dem för det.

Herr talman! Även jag hade fått uppgift om att det var herr Magnusson i Nennesholm som skulle föra utskottets talan och att herr Magnusson var antecknad på talarlistan i den egenskapen. Jag beklagar, såsom jag förstår att också herr Magnusson gör, att herr Magnusson inte åtnjuter förtroende från de övriga borgerliga ledamöterna — åtminstone inte från herr Ringaby; jag vet ju inte vad fröken Bergström kommer in på —- när det gäller att föra utskottets talan. Jag skall gärna ta debatten med några olika ledamöter, men det är inte rationellt för kammarens arbete. När ni inte litar på varandra då det gäller vem som skall föra talan för ett av riksdagens utskott, hur skall vi då kunna lita på att regeringen lägger ett förslag som går i denna riktning? Detta stärker uppfattningen att reservationen var nödvändig, att det är riksdagen som skall ge regeringen till känna att vi vill ha frågan löst i denna riktning. Herr Magnusson pekade på att jag i maj månad förra året hade skrivit under utskottsbetänkandet. Ja, visst gjorde jag det, men det var i maj månad förra året. Vi hade en september månad förra året, som innebar ett regeringsskifte, och det gör att farhågorna som jag uttalar från den här talarstolen är befogade. Det skulle vara av yttersta värde om riksdagen ville ställa sig bakom denna reservation. Det skulle innebära en trygghet för de människor som vi här pläderar för.
Herr talman! Jag vill bara säga till fru Håvik att hon tar litet för stora ord i munnen då hon påstår att det bara är hennes parti som är angeläget om en lösning av den här frågan. Vi tre partier som samverkar i regeringen har genom våra motioner, genom våra representanter i pensionskommittén, genom vårt arbete i utskottet och genom utskottsbetänkandena både 1976 och 1977 visat att vi har en gemensam linje i denna fråga. Man skall inte påstå att den nuvarande regeringen eller de nuvarande regeringspartierna känner mindre ansvar än den tidigare regeringen och det tidigare regeringspartiet för de människor, vilkas problem det här gäller att lösa.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas en del olika frågor, men även jag kommer att ta upp den socialdemokratiska reservationen, som varit föremål för diskussion tidigare i debatten. Fru Håvik insinuerar att anledningen till att de tre regeringspartierna kommer med var sin representant i den här diskussionen är att vi inte litar på varandra. Det är ett påstående som fru Håvik vet är felaktigt, även om hon gärna tar till det för att det kan göra intryck på någon. Man kan faktiskt angripa den här frågan på flera olika sätt och från en hel del olika utgångspunkter. Det har socialdemokraterna själva bäddat för genom att de under en lång följd av år ställt sig oerhört negativa till eller varit ointresserade av denna fråga. Men nu kommer de helt plötsligt med en motion och en reservation, för att ge sken av att de vill göra någonting åt ett problem som de menar att den nya regeringen skulle underlåta att lösa. Vi har faktiskt under åtskilliga år arbetat för en lösning av denna fråga. Jag vill instämma i vad herr Ringaby sade i sin kommentar till reservationen. Jag menar också att skrivningen i betänkandet är betydligt starkare än den skrivning reservanterna - med viss möda, tydligen — lyckats åstadkomma. Fru Håvik säger att det inte räcker med att i ett betänkande stapla ord på ord — man måste ge regeringen sin uppfattning till känna. Uttrycket ”att stapla ord på ord” borde nog inte fru Håvik ha använt. Är det någon som givit exempel på hur man staplar ord på ord i betänkanden i den här frågan, så är det verkligen den förra socialdemokratiska majoriteten. Man skulle kunna tänka sig att socialdemokraterna med denna motion och reservation på något sätt vill be om ursäkt för att de tidigare varit så negativa, för att de tidigare inte velat göra någonting vettigt i frågan. Socialdemokraterna, som suttit så länge i regeringsställning, har verkligen haft möjlighet att driva på och ta upp de förslag som har kommit från den dåvarande oppositionen. Inom folkpartiet har vi länge varit medvetna om de svårigheter som kan uppstå för personer som är partiellt arbetsföra och har en deltidspension och inkomst av förvärvsarbete men som inte får räkna sig till godo ATP-poäng på inkomsten av förvärvsarbetet. Vi blir ofta uppringda av personer som har dessa problem. Det var inte länge sedan jag blev uppringd av en person som berättade att hon inte hade haft en aning om att det var på detta sätt förrän den dag hon skulle få sin pension och trodde att hon hade tilläggspoäng på deltidsinkomsten, vilket hon alltså inte hade. Vi vet att många av dessa personer lever på en låg ekonomisk nivå, och vi menar att detta är en orättvisa som man hade kunnat rätta till för länge sedan om man hade velat. Därför har också folkpartiet under många år arbetat för en lösning av problemet. Jag har gått tillbaka något i tiden och tittat på hur frågan har behandlats tidigare. År 1970 väcktes motioner i första och andra kammaren av enskilda folkpartister.

Detta hade man inhämtat från utredningsbetänkanden, och man tog tacksamt upp det.

Därför var det meningslöst att beräkna ATP härpå. Man hänvisade också till att pensionsförsäkringskommittén hade uttalat sig om nya tröskeleffekter som så att säga skulle ersätta andra tröskeleffekter som fanns tidigare.

Där sägs bl.a. följande: ”Utskottet vill därför i likhet med ett antal remissinstanser — däribland riksförsäkringsverket — ansluta sig till kommitténs uppfattning att tillräckliga skäl inte föreligger att ändra reglerna om beräkning av pensionspoäng för den som åtnjuter partiell förtidspension.

Både 1971 och 1972 görs mycket utförliga citat ur detta uttalande, och utskottet hänvisar till detta när man säger att man inte vill göra någonting ytterligare i frågan. 1973 hade man bara en kortare hänvisning till detta utlåtande. Det har alltså faktiskt varit så att detta utlåtande från 1970 i stort sett blivit normgivande för hur socialdemokraterna skall se på denna fråga. Därför kan man ju säga att det är mycket intressant men även positivt att socialdemokraterna, när de nu kommit i oppositionsställning, väcker en motion med exakt samma innehåll som i motioner vilka väckts av andra partier under en mängd år. Man nöjer sig inte med att det i betänkandet skrivs att frågan nu mycket snabbt närmar sig sin lösning, utan man vill markera sitt ställningstagande med en reservation. Man kan faktiskt fråga sig varför socialdemokraterna nu kommer med en sådan motion och reserverar sig till förmån för den. När motionen skrevs var man naturligtvis inte ovetande om att pensionskommittén har uppdraget att se över denna fråga. Det skulle vara intressant att få besked om varför man just nu väcker en motion i ärendet. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan. Med hänvisning till vad som står på s. 10 i betänkandet vill jag dessutom yrka avslag på herr Franzéns yrkande och alltså även i det avseende bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nu har vi hört den tredje företrädaren för majoriteten i socialförsäkringsutskottet behandla samma fråga. Jag är något förvånad, och jag beklagar, herr Magnusson i Nennesholm, att jag inte fick lov att föra den här debatten med herr Magnusson som utskottets talesman. Jag har enbart goda erfarenheter av debatter med herr Magnusson och av hans kunnande på detta område. Det hade varit trevligt för herr Magnusson om de båda andra borgerliga partierna hade haft samma förtroende för honom som jag har på den här punkten. Fröken Bergström har anfört många citat. Men de borgerliga motioner, i vilka det begärdes att man skulle få räkna inkomsten för restarbetsförmågan, innebar ju inte att man på en enda punkt kunde höja sin antagandepoäng. Det fanns nämligen inget förslag om att även pensionen skulle räknas, utan det gällde endast inkomsten på restarbetsförmågan. Vi kan ta ett exempel. En person hade antagandepoäng grundad på fullt arbete i produktionen. Han blev beviljad halv förtidspension, då det bedömdes att arbetsförmågan var varaktigt nedsatt med minst hälften. Han hade således halv förtidspension och arbetsinkomst för sin halva arbetsförmåga. För arbetsinkomsten hade han inte möjlighet att höja sin pensionspoäng på en enda punkt. Det var de unga invaliderna, som aldrig hade haft några pensionspoäng, vi i detta sammanhang skulle tänka på. Det var då pensionskommittén fick i uppdrag att föreslå en paketlösning gällande de unga invaliderna, delpensionen och frågan om sänkt pensionsålder. Det var man då inte med på, utan centern ville bryta ut frågan om sänkt pensionsålder och ta den före pensionsfrågan för de unga invaliderna och även före delpensioneringsfrågan. Att vi måste motionera nu — fröken Bergström var intresserad av att veta varför — beror på att delpensioneringens resultat inte har följts upp, där man har möjligheter att få pensionspoäng på ett helt annat sätt än i de borgerliga förslag som låg. Herr Hyltander var väl också en aning tveksam, för till utskottsbetänkandet förra året anmälde han från folkpartiet ett särskilt yttrande. Även han kanske hade farhågor för att frågan inte skulle bli löst i den riktning och inom den tid som han hade hoppats på. Herr Hyltander, som inte är kvar i kammaren, hade ett mycket starkt socialt patos. När inte de tre regeringspartierna i utskottet kan enas om hur och vem som skall föra debatten, så har vi anledning att oroa oss för hur en regering som består av dessa tre partier skall kunna lägga ett enat förslag.

Herr talman! När man hör hur fru Håvik oroar sig för att vi inom regeringspartierna inte kan enas om vem som skall föra ordet, så skulle man kunna tro att hon väntar sig ett större slagsmål efteråt. Jag tycker att fru Håvik skall sluta upp med att oroa sig över detta. I stället bör hon medge att det måste vara genant för socialdemokraterna att nu efter så många år, när andra har drivit dessa frågor, komma med en motion och vilja ge sken av att man är så förtvivlat angelägen om att lösa denna fråga. Att herr Hyltander förra året avgav ett särskilt yttrande var naturligtvis riktat mot den socialdemokratiska regeringen. Han tyckte väl att det fanns förhoppningar om att den socialdemokratiska regeringen snabbt skulle ta itu med denna fråga, och därför nöjde han sig med ett särskilt yttrande i stället för en reservation. Det är alltså den socialdemokratiska regeringen som inte har hunnit uträtta någonting. Fru Håvik började med att säga att man i våra motioner inte hade tagit hänsyn till antagandepoängen och att denna inte skulle kunna byggas på på något effektivt sätt. Det förefaller mig närmast som om fru Håvik kritiserar oss för att vi inte skulle ha gått tillräckligt långt i dessa motioner. Men då hade man väl i så fall kunnat hjälpa oss med det! Nu har vi faktiskt dels tagit upp problematiken med personer med antagandepoäng, dels problematiken med dem som blir invalider i mycket unga år och som kanske inte alls har kommit in i ATP-systemet och därför inte får några antagandepoäng. Det är dessa frågor som vi vill se lösta. Nu tycks det inte vara helt omöjligt att uppnå en lösning även för personer som har antagandepoäng. Det förefaller inte otroligt att pensionskommittén kan komma med ett sådant förslag.

Herr talman! Vad jag pekade på i min förra replik var att de tidigare motionerna från borgerligt håll inte löste problemen för dessa personer. Man begärde nämligen bara att inkomsten från restarbetsförmågan skulle ge poäng, och det var ju halva inkomsten. Var då pensionen baserad på en hel inkomst i produktionen höjde den inte på något sätt pensionspoängen. Nu säger fröken Bergström: ”Ni kunde ha hjälpt oss med det, om ni inte tyckte att vi gick tillräckligt långt i dessa motioner.” Ja, vi försökte göra det i debatten. Vi pekade också på att man först måste se till de unga invaliderna, som, det skall jag gärna tillstå, ni hade tagit med i motionerna. Då kom de dubbla pensionstillskotten för dem, vilka fullt utbyggda i systemet innebär att de får en dubbel grundpension. Det innebär således att en ensamstående pensionär får 95 96 gånger 2 av basbeloppet som i dag är 10 700 kr. Fröken Bergström måste ge mig rätt i att det är viktigt att lösa dessa problem i ett sammanhang, vilket pensionsålderskommittén gjorde. Den behandlade frågan om de unga invaliderna, delpensioneringsfrågan och frågan om sänkt pensionsålder samt framlade ett samlat förslag. Den skaffade sig erfarenheter av detta, och när utredningsuppdraget var avklarat skulle den ha gått vidare på vägen och enligt delpensioneringsmodellen löst problemen just för dessa människor. Att vi hyser farhågor för att problemen inte blir lösta är berättigat. Om dessa farhågor skulle komma på skam och regeringen kan enas mer än man kunde enas i utskottet när det gäller debattordningen, hälsar vi det med tillfredsställelse, eftersom det skulle gynna de människor som behöver få denna pension.

Herr talman! Fru Håvik kritiserar nu att vi beträffande personer med antagandepoäng och deltidsarbete endast krävde pensionspoäng för restarbetsförmågan. Vi krävde alltså inte en förbättring av antagandepoängen. Men socialdemokraterna har faktiskt ständigt hävdat att antagandepoängen medför full rättvisa. De beräknas ju på ett sådant sätt att man tar hänsyn till att vederbörande möjligen skulle ha kunnat delta i yrkesarbete med inkomst under hela sin arbetsföra tid. Jag kan inte förstå annat än att det hade inneburit en avsevärd förbättring, om man försökt att lösa problemet genom att ge ATP-poäng för den inkomst som personen i realiteten hade vid sidan av förtidspensionen. Fru Håvik har i dag upprepat vad hon sagt beträffande denna fråga i åtskilliga debatter i denna kammare, nämligen att det inte skulle finnas möjligheter att lägga en enda poäng till antagandepoängen. Socialdemokraterna har hela tiden även beträffande människor med korttidsanställning följt den linjen att man inte kan göra en proportionell beräkning av ATP-poängen. Men när det gällt halvtidsanställning eller deltidsanställning på annat sätt borde man ha kunnat göra en beräkning av ATP-poängen i förhållande till arbetstiden. Så tänker man förfara nu. Det är ganska egendomligt att denna reform om delpension måste till för att socialdemokraterna skulle inse den orättvisa som drabbat de människor av denna kategori som inte har haft möjligheter att samla på sig ATP-poäng. Det är märkligt att man inte tidigare har velat lösa detta problem verkligt effektivt.

Herr talman! I motion 466 har jag tillsammans med några partikamrater pekat på ett problem i vårt socialförsäkringssystem som fortfarande är olöst, nämligen att efterlevandepensionen inte är könsneutral. Frågan har diskuterats under åtskilliga år utan att man egentligen har kommit närmare någon lösning, tycker vi. Jämställdhet är tydligen svårt och har kanske bedömts som mindre viktig i en del fall. Det är tio år sedan riksdagen begärde en utredning om jämställdhet mellan män och kvinnor i socialförsäkringssystemet. En del bestämmelser har sedan dess gjorts om men förvisso inte den här. Jag är medveten om att pensionskommittén, som tidigare påpekats, sedan 1974 har uppdraget att komma med förslag i frågan. Men ingenting har ju hänt under de år som har gått. Då måste det ändå finnas skäl att begära förtursbehandling. Jag kan inte förstå hur utskottet, som ju har beställt den Nr 77 här utredningen, finner sig i att bara vänta. Vi motionärer gör det inte. Onsdagen den Jag kan inte alls förstå våra regeringspartier, varav åtminstone ett anser 2 mars 1977 sig ha monopol på jämställdhetsdebatten. I regeringsdeklarationen hette — LL det att ”arbetet på jämställdhet mellan män och kvinnor påskyndas” Pensionspoäng på = och på ett annat ställe att ”jämställdhet är en självklar utgångspunkt sidoinkomster för för regeringens politik”. Man lägger nu ner stor kraft på att försöka få person med partiell fram en lag mot könsdiskriminering. Vore det inte bättre om man med förtidspension, lika stor energi ägnade sig åt att plocka bort de diskriminerande inslag m.m. som finns i nuvarande lagstiftning? I sammanhanget dyker en annan intressant fråga upp: Om nu en lag mot könsdiskriminering blir verklighet, vilket ni ju hårt har bundit upp er för, vilken lag gäller då, lagen om allmän försäkring eller lagen mot könsdiskriminering? I motionen kräver vi två saker: för det första att riksdagen uttalar att efterlevandepensionen skall vara lika, oberoende av kön, och för det andra att riksdagen hos regeringen begär att pensionskommittén med förtur utreder frågan om en könsneutral efterlevandepension. Utskottet säger sig i huvudsak dela våra synpunkter men avstår ändå från möjligheten att tillstyrka motionen. För att undvika alla missförstånd vill jag klart deklarera att vi i motionen inte har givit oss in på frågan om utformningen av den framtida efterlevandepensionen, även om vi givetvis har synpunkter på den saken. Vi håller t. v. den frågan utanför. Det är principen om könsneutralitet som vi vill ha stöd för i dag. Utskottet skriver dock litet luddigt på den punkten, nämligen att syftet med utredningen skall vara att försöka åstadkomma jämlikhet. Att gå emot ett enigt utskott är givetvis meningslöst, varför jag f.n. avstår från att yrka bifall till motionen. Men vi lovar att noga följa frågans fortsatta behandling och återkomma om det behövs. Det vore emellertid bra om en representant för utskottet och då speciellt för regeringspartierna gjorde några klarlägganden här. Vilken lag kommer att gälla, om vi får en lag mot könsdiskriminering: Blir det lagen om allmän försäkring eller lagen mot könsdiskriminering? Och varför saknas det skäl att begära förtursbehandling?

Herr talman! Jag beklagar nästan att jag blev mer eller mindre upptvingad i talarstolen nu igen. Jag tycker nämligen inte att diskussionen är speciellt givande. Utskottet har skrivit att frågan ligger hos pensionskommittén, att det finns riktlinjer för arbetet och att syftet är att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor. Pensionskommittén håller på med sitt arbete, och det finns inte någon som helst anledning att föra motionen av fröken Öhrsvik m.fl. vidare till kommittén. Om 82 jag skall vara elak så kan jag säga att här agerar vi precis på samma sätt som utskottsmajoriteten gjorde på den gamla regeringens tid. Här ställdes en lag mot könsdiskriminering i relation till socialförsäkringslagstiftningen, där man enligt fröken Öhrsvik fortfarande har könsdiskrimineringen kvar. Men en lag mot könsdiskriminering löser ju inte alla problem som finns i samhället, framför allt avskaffar den inte andra regler.

Herr talman! Genom att hänvisa till den gamla regeringens arbetssätt kan ni ju inte på något vis försvara ert eget handlingssätt i dag. Ni hävdar i regeringsdeklarationen att man skall påskynda arbetet med jämställdhet. Hur många år skall man då vänta på att få ett förslag från en utredning? Vad vi begär är att vårt förslag skall behandlas med förtur. Fröken Bergström sade någonting som var väldigt bra, tycker jag — hon sade att en lag mot könsdiskriminering inte löser alla problem. Det är det vi har sagt också. Därför tycker vi att en sådan lag är onödig.
Herr talman! När jag sade att det var ett arbetssätt som den gamla regeringen hade tillämpat gjorde jag det inte på något sätt för att motivera att man förfarit så här. I detta fall var det ju motiverat av sakliga skäl att vi inte förde motionen vidare till utredning. Vad jag påpekade var bara att det här har förekommit tidigare i väldigt stor utsträckning. När det gäller frågan om jämställdheten skulle det vara väldigt intressant att verkligen få en redovisning av i vilken mån man från socialdemokratiskt håll har väckt motioner av den här typen tidigare. Jag vet inte om det har förekommit, men jag har inget intryck av att man varit särskilt aktiv i detta avseende. Man har varit aktiv på det sättet, precis som fröken Öhrsvik var nu, att man sagt att en lag mot könsdiskriminering inte löser alla problem. Men i så fall är det ju en oerhörd mängd lagar som vi skulle kunna avskaffa i det här samhället, eftersom de inte löser alla problem.

Herr talman! Efter det sista som herr Börjesson sade kunde jag ha avstått, men vi har ju i utskottsbetänkandet klart sagt att utskottet har erfarit att kommittén kommer att ta upp denna fråga till behandling i det betänkande som man avlämnar nu i vår. Snabbare kan man ju inte tänka sig att få fram förslag till en lösning på en fråga, som vi väl alla är överens med herr Börjesson om är viktig att kunna lösa. Till fröken Öhrsvik vill jag bara säga att om en fråga ligger under utredning och en motion där man begär utredning skall behandlas i ett utskott, är det naturligt att utskottet enhälligt avstyrker motionen, då den redan är föremål för den utredning som man i motionen begär.

Herr talman! Jag skall bara helt kort motivera varför jag till betänkandet har fogat ett särskilt yttrande.

Jag har personligen beklagat att utskottet så klart uttryckt att utskottet i huvudsak delar de synpunkter som framförts i motionerna, eftersom det här gäller, som jag skriver i det särskilda yttrandet, svåra och besvärliga frågor.

Det är således anledningen till mitt särskilda yttrande, och jag hyser nu förhoppningen att utredningen inte på något sätt känner sig bunden till utskottets instämmande i motionsförslagen när den skall lösa dessa frågor. Det kan ju hända att utredningen i sitt fortsatta arbete kommer fram till lösningar som tillmötesgår motionärerna på ett annat och bättre sätt än som föreslås i motionerna — vad vet jag? Det jag nu framfört är i varje fall anledningen till mitt särskilda yttrande.

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Åkerlind att det står i betänkandet att utskottet i huvudsak instämmer i vad som framförts i motionerna. Det står inte att utskottet till alla delar instämmer i motionärernas uppfattning, och det måste vara väsentligt i detta sammanhang.
Herr talman! Här berörs bl.a. en av de många grupper som kommit i kläm här i Sverige. Den välfärdsstat vi brukar skryta över är ju långt ifrån uppnådd. Vi har psykiskt utvecklingsstörda som stängs in på jätteinstitutioner, invandrare som ser hur deras barn genom brister i skola och barnomsorg fjärmas från den egna kulturen, ensamma mödrar som tvingas leva på socialhjälp därför att kommunerna inte klarar av barnomsorgen samt hemmavarande anförvanter — som herr Börjesson i Falköping nyss talade om — som får så liten uppskattning för sitt arbete. Alla dessa människor utgör grupper som släntrar efter i välfärdsutvecklingen. De har inga stora intresseorganisationer som driver deras krav. De mönstrar inga massor som har intresse i valtider. Vi diskuterar i dag ytterligare en liten grupp som trillat ner mellan paragraferna. Det är de som har halvtidspension och som arbetar på halvtid. De får inte tillgodoräkna sig ATP-poäng vare sig på sin arbetsinkomst eller på sin pension, och de får heller inte som många andra räkna sjukpenningen som pensionsgrundande. Det här är en uppenbar orättvisa som belastar redan hårt drabbade människor. Ett sådant klart misstag i lagen borde ha rättats till för åratal sedan. Den här frågan har folkpartiet tagit upp gång på gång i riksdagen. Britta Bergström har bl.a. tagit upp den, och jag har motionerat om den i år. Socialdemokraterna har varje år avvisat de här folkpartistiska förslagen, men nu har socialdemokraterna hamnat i en oppositionens självprövning och börjat tänka om när det gäller en del gamla liberala förslag. Nu är det så dags! Efter motionstiden i år har vi nämligen fått klara försäkringar från pensionskommittén om att det skall komma ett positivt förslag som kommer att innebära att folkpartiets krav kommer att bifallas. Vi har försäkringar från regeringen att det skall komma ett sådant förslag. När våra i åratal upprepade förslag om ändringar verkligen behövdes, då sade alltså socialdemokraterna nej med hänvisning till all sorts formalism, men nu när det inte längre behövs, då kan man kosta på sig att säga ja till förslaget. Det är föga heroiskt.

Herr talman! Herr Wästbergs i Stockholm stora ord om vad som är heroiskt är kanske inte riktigt på sin plats här. Men låt mig erinra om att de förslag som har kommit från folkpartiet motionsvägen icke har inneburit något konkret för att hjälpa de pensionärer som herr Wästberg här talar för. Det är första gången jag har läst en motion — och detta är en eloge till herr Wästberg och hans kunnande på detta område — från folkpartiet som tar upp problematiken på ett sådant sätt att man kunde finna en lösning. Men då hade man ju beslutet om delpensioneringen och det var lätt att grunda sina ställningstaganden på denna reform. Inom pensionskommittén hade man funnit en lösning — att inte bara inkomsten utan även pensionen skulle vara pensionspoängsgrundande. Låt mig ännu en gång peka på att om man tidigare har haft förtidspension, partiell sådan eller partiellt sjukbidrag, så har man inte haft möjligheter att få pensionspoäng. Hade man börjat tjäna så pass mycket pengar att de skulle kunna höja de antagandepoäng som man hade när man fick pension — dvs. poäng som kom från en full arbetsinsats — enligt den inkomst man som deltidspensionär uppbar, så höjde det inte poängen med en enda hundradel. Hade man fått en inkomst som gått upp till den nivån, hade det inte längre bedömts att arbetsförmågan varit nedsatt med minst hälften. Som jag tidigare sade — jag vet inte om herr Wästberg var inne i kammaren då — fick vi förra året ett nytt lagförslag om de unga invaliderna, delpensionen och den sänkta pensionsåldern. Då var det aktuellt att gå vidare.

Även om vi nu får ett förslag i rätt riktning, som vi alla här hoppas, så kan vi inte vara så säkra på att vi får en proposition som är grundad på betänkandet. Det är därför vi menar att det hade varit lämpligt att riksdagen gett regeringen sin mening till känna när det gäller dessa grupper.
Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på debatten och också på Doris Håviks inlägg. Vi har inga olika åsikter i sak. Vad det gäller är om det just nu är rimligt att fatta ett beslut, när vi vet att det bara dröjer veckor eller månader innan pensionskommittén kommer med ett förslag som — det håller också Doris Håvik med om — kommer att gå i rätt riktning. Vi har från folkpartiet inte tidigare lagt fram ett förslag till lagparagrafer av det slag jag lägger fram i min motion. Men det beror ju, precis som Doris Håvik säger, på att vi förut inte hade beslutet om delpensionen att utgå från. Då lade vi fram en rad andra förslag om åtgärder och utredningar, och dessa förslag har socialdemokraterna gått emot. Så länge det verkligen behövdes åtgärder och socialdemokraterna satt i regeringen gick socialdemokraterna emot. Nu, när det inte kostar något, tycker man att man kan vara mer positiv. Doris Håvik litar kanske i det här läget något mindre på regeringen än vad jag gör. Men när ett förslag skall komma från pensionskommittén, när vi har klara ståndpunktstaganden från de tre partier som sitter i regeringsställning — då vore det ju konstigt om inte regeringen skulle lägga fram ett bra förslag.
Herr talman! Herr Wästberg i Stockholm säger att nu när det inte kostar något kan vi ändra inställning. Alla reformer är förenade med kostnader. Vi var beredda att ta de kostnaderna när vi hade ett underlag för ett beslut i denna för dessa människor så viktiga fråga. Då var vi på det klara med att tidpunkten var mogen. Att jag nu uttalar farhågor när det gäller denna regering, sammansatt av tre olika partier, är kanske inte så konstigt, när jag i dag i denna debatt har fått uppleva det unika att tre olika partier icke har kunnat ena sig om vem som är utskottets talesman.

Herr talman! Propositionen 1975/76:202 med förslag till nya regler om telefonavlyssning vid förundersökning m.m. har av justitieutskottet behandlats på så sätt att man föreslår att propositionen bör återgå till regeringens kansli för översyn och ytterligare överväganden. Jag kan ansluta mig till utskottets ställningstagande. Allmänt måste sägas att telefonavlyssning är en mycket tvivelaktig undersökningsmetod, som på ett allvarligt sätt ingriper i den personliga integriteten och därför måste användas med största restriktivitet. Den bör inte ifrågakomma för någon form av rutinmässigt insamlande av undersökningsmaterial. Endast brottets karaktär och utredningsproblem som är att hänföra till det enskilda fallet får utgöra grund för beslut om telefonavlyssning. I vpk-motionen 1975/76:2529 tar vi upp vissa delar av lagförslaget och ställer alternativförslag. Vi noterar att utskottet säger att vid den allmänna översyn som nu skall göras av lagförslaget skall också motionsförslagen beaktas. Vad som nu är viktigt är att denna översyn företas skyndsamt. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att bemöta herr Måbrink. Utskottet har förståelse för många kritiska synpunkter i den här frågan, och det är också anledningen till att vi i full enighet har samlat oss kring förslaget att återföra frågan om telefonavlyssning till regeringen för översyn och ytterligare överväganden. Men det är naturligtvis angeläget att framföra synpunkter i nuläget och innan regeringen kommer med något nytt förslag. Det har nu herr Måbrink gjort och det har även utskottet gjort, vilket framgår av betänkandet. Utskottet vill ändå inte föregripa översynen genom att nu ta ställning till någon av motionerna. Vad sedan beträffar användningen av tvångsmedel enligt spaningslagen, så gäller enligt 2 § att ingripandet skall vara av betydelse för att utröna huruvida terroristorganisation eller terroristgrupp planlägger eller förbereder åtgärd som utgör hot mot allmän ordning och säkerhet. Detta kritiserade utskottet redan vid behandlingen av spaningslagen förra året. Utskottet ansåg då att 2 § var mera generellt utformad än föreskriften om förutsättningarna för avvisning och utvisning i 20 § utlänningslagen. Det kunde därför synas som om lagrummet skulle ge möjlighet till ingripanden för att förebygga även andra brott mot allmän ordning och säkerhet än våld, hot eller tvång för politiska syften. Det var inte avsett att ge ett så vidsträckt tillämpningsområde åt den här bestämmelsen, och utskottet förutsatte att denna fråga skulle tas upp i samband med frågan om nya regler för telefonavlyssning. Så har nu också skett och förslaget avser följaktligen att stärka den enskildes rättssäkerhet. Med detta korta inlägg, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om billiga mensskydd börjar bli en gammal bekant i riksdagen. Tyvärr är det fortfarande bara vänsterpartiet kommunisterna som tycker att mensskydden är medicinska nödvändighetsartiklar. Men kravet på att mensskydden skall förbilligas har vunnit starkt gehör utanför riksdagens väggar. När självdeklarationen skulle avlämnas kunde man läsa följande insändare i en av de stora kvällstidningarna: ”Tjejer. Nu är det deklarationsdax igen, och nu är chansen vår att göra ett extra avdrag för bindor och tamponger. Det blir väldigt dyrt, säg 20 kr. i månaden. På fyrtio år blir det 10 000 kronor. Det är mycket pengar, pengar som de som tillverkar mensskydd gör sig feta på. Tänk om vi gav fan i att använda något skydd. Då skulle vi ju inte kunna jobba. Hur skulle det då se ut?

”Det behövs inte så många sorter. Det är bättre att försöka göra dem billigare.” ”Det är svårt att rätta sig efter den information man får, då denna mestadels ges via reklamen.” Priserna på mensskydd har debatterats många gånger. Kvinnoorganisationer har protesterat, förre handelsministern har uppvaktats och i riksdagen har vänsterpartiet kommunisterna motionerat om billiga mensskydd. Två miljoner kvinnor har mens en gång i månaden. Varje gång blir förstås mensskydd nödvändigt. Och som nödvändighetsartiklar borde de här varorna undandras den kommersiella profitjakten. Men reklamkostnaderna för just mensskydd är skyhöga. Under förra året annonserade tillverkarna av tamponger och bindor för sina varor i tidningar och på bio för 4,8 milj.kr. Om man räknar med att annonskostnaderna utgör hälften av reklamkostnaderna, blir den totala reklamsumman inte mindre än 10 milj.kr. om året. Man vet att det varje år säljs mensskydd för mellan 130 och 150 milj.kr. Reklamkostnaderna går alltså upp till 7 96 av den totala försäljningssumman. På apoteken kan man köpa mensskydd som inte är drabbade av reklamoch marknadsföringskostnader. Dessa är därför nära 50 96 billigare än de andra märkena. Men även om det blir betydligt billigare för kvinnorna att köpa mensskydden på apotek är skydden i alla fall för dyra. Man kan räkna med en kostnad av drygt 200 kr. om året, om mensskydden köps på apoteken, 390 kr. om de köps på varuhus eller i affärer och 500 kr. om man är tvingad att köpa dem hos Pressbyrån. Tyvärr kan konstateras att apoteken bara står för 5 96 av den totala försäljningen av mensskydd. Det är en beklagansvärt låg siffra. Mensskydden måste betraktas som medicinska sanitetsartiklar, och som sådana borde de kunna köpas för samma summa som man handlar andra medicinska varor för, nämligen 20 kr. om året. Vänsterpartiet kommunisternas motion med krav om tillhandahållande av billiga mensskydd avstyrks av utskottet med motiveringen att effekten skulle bli alltför liten med hänsyn till den prissättning som Apoteksbolaget tillämpar på sina varor. Men detta är ju en principiell fråga! Det är djupt beklagligt att jag tvingas konstatera att det bara är vpk som betraktar mensskydden som medicinska nödvändighetsvaror för kvinnorna. Vidare säger utskottet att om man rabatterar mensskydden måste man även lämna rabatt på andra hygieniska artiklar. Jag förmodar att man då närmast tänker på rakblad, rakvatten och sådana saker. Det skulle föra alltför långt tycker kanske utskottet. Men rent praktiskt och tekniskt sett måste det gå utmärkt bra att bara rabattera just mensskydden. Jag tycker att utskottets skäl för att avstyrka vänsterpartiet kommunisternas motion i denna fråga bara är undanflykter, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen nr 559.

Herr talman! Självfallet är detta, herr Börjesson i Falköping, en angelägen fråga. Det finns flera sjukdomstillstånd som kan ge anledning till att man vidgar förteckningen över fria läkemedel. Utskottet hänvisar till sociala samordningsutredningen, som har fått i uppdrag att utreda just hur man bäst skall kunna lösa dessa angelägna uppgifter. I den utredningen, herr Börjesson, är vi nu i ett skede där vi gör en kartläggning av vilka sjukdomar som bör föras upp på förteckningen. Det kanske i någon mån kan tillfredsställa herr Börjesson att vi just nu sysslar med denna betydelsefulla uppgift.

Herr talman! Fru Håvik smet litet billigt undan i debatten, och jag skulle därför vilja fråga henne, om hon inte tycker att mensskydden är alldeles för dyra och om hon anser att det är riktigt att privata företag skall kunna göra vinst på sådana nödvändighetsartiklar. Borde man inte betrakta dem som vad de är och rabattera dem genom sjukförsäkringen? Är det inte en nödvändig åtgärd för att garantera att priset på de här varorna inte rusar i höjden? Det har de facto skett. För något år sedan höjde Mölnlycke sina priser med 45 96, och det finns ingen garanti för att det inte upprepas. Det är mycket beklagligt att Apoteksbolaget bara har 5 96 av försäljningen, men därför måste man också vidta någon åtgärd för att kontrollera priserna på de här varorna.
Herr talman! Jag hänvisar till det enhälliga utskottsbetänkandet, vilket jag själv har undertecknat. Därav framgår vilka synpunkter jag står bakom i detta sammanhang. I övrigt vet fru Lantz att denna fråga kommer upp under innevarande riksmöte när det gäller att ta ställning till motioner som syftar till att staten skall gå in för produktion och distribution av menstruationsskydd till lägre pris. Det blir näringsutskottet som kommer att syssla med den frågan, och det finns anledning för fru Lantz att komma igen i debatten när dess betänkande skall behandlas.

Herr talman! Jag har undertecknat utskottsbetänkandet. Där framgår vad utskottet står för, och givetvis kommer min personliga synpunkt också till uttryck där; annars hade jag ju anfört ett särskilt yttrande eller en reservation.

Herr talman! Med tillfredsställelse har jag tagit del av näringsutskottets betänkande nr 18. I motionen 875 av mig m.fl. har yrkats att ändrade bestämmelser rörande statens vattenfallsverks redovisningsprinciper och beskattningsregler skulle framläggas senast till riksmötet 1977/78. Utskottet säger nu i betänkandet att proposition i frågan väntas under andra halvåret 1977. För första gången under den snart 50-åriga tidsperiod som denna beskattningsoch rättvisefråga varit föremål för riksdagens intresse har ett riksdagsutskott preciserat tiden då proposition väntas komma. Redan 1928 års riksdag uttalade att förslag borde framläggas så snart som möjligt för denna frågas lösning. Efter årtionden av utredningar och förhalningar under tidigare regeringar har, som framgår av betänkandet, den nuvarande regeringen utlovat att snabbt åtgärda denna segdragna rättvisefråga till gagn för kommuner som har statliga kraftverk och regleringsdammar. Det är angeläget att vattenfallsverket och enskilda kraftproducenter så långt det är möjligt blir jämställda i konkurrenshänseende, och det är naturligt att landets största kraftleverantör, vattenfallsverket, skall bidraga till kommunernas skatteintäkter i samma mån som de enskilda kraftföretagen. Herr talman! Tillåt mig också erinra om att i motionen, 875 framhålls att rättviseskäl och lokaliseringspolitiska skäl talar för att vid kommande fastighetstaxeringar kraftverk och regleringsdammar värderas med hänsyn till avkastningsvärdet. Detta önskemål gäller naturligtvis alla vattenkraftverk och regleringsdammar oavsett ägandeform. Även i den frågan hoppas jag att den nuvarande regeringen före nästa fastighetstaxering har utredningar klara, så att taxeringsvärdena bestäms med hänsyn till avkastningen och inte till anläggningskostnaden.

Herr talman! Frågan om ändrade redovisningsprinciper för statens vattenfallsverk har sedan länge varit ett återkommande ämne för riksdagen, som herr Petersson i Gäddvik sade. Han står ju också för motionen 875, som vi behandlar i detta utskottsbetänkande. Det kanske finns anledning att ge en liten bakgrund. Den är i korthet följande. För sin kraftverksrörelse på olika håll i landet har vattenfallsverket att erlägga kommunal inkomstskatt dels på garantibelopp för fastighet, dels på inkomster i övrigt. Det skattemässiga beloppet reduceras genom gäldränteavdrag. Motionärernas uppfattning är att vattenfallsverket, till följd av att det av verket disponerade statskapitalet i sin helhet är att betrakta som lånemedel, har en fördelaktigare ställning i skattehänseende än kraftföretag med mera normal kapitalsammansättning. Motionärerna efterlyser en ändring härvidlag på basis av de förslag som för några år sedan lades fram av affärsverkskommittén och budgetutredningen i dess betänkande, statens offentliga utredningar 1973:43. Det är klart att det är krångligt att räkna ut efter vilka principer Vattenfall skall betala kommunalskatt, och budgetutredningens förslag innebar i praktiken att kapitalräntesatsen var väldigt svår att räkna fram. Man sade i sitt förslag att kapitalräntesatsen inte kan räknas fram genom någon formel utan bör fastställas av regeringen efter eget bedömande. Vattenfall har emellertid redan gjort en omdisponering av principerna. Man har gjort en omdisponering av Vattenfalls resultat före bokslutsdispositioner och skatter utifrån förutsättningar som i stort bygger på affärsverksutredningens och affärsverkskommitténs förslag. Det är alltså genomfört. Men såsom vi framfört tidigare i utskottet anser vi ändå att man bör se över det hela, så att det blir mer likställighet mellan de vanliga kraftverksföretagen och Vattenfall. Enligt vad som framgår av utskottets betänkande kommer under senare delen av detta år förslag att läggas fram. Jag yrkar därför bara bifall till utskottets hemställan. Motionärerna kan självfallet vara nöjda med den här skrivningen.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har i sin motion pekat på de risker som föreligger med en okontrollerad privat låneverksamhet som bedrivs i klart kommersiellt syfte. Det är utan tvivel så, som herr Börjesson anfört i motionen, att en okontrollerad låneverksamhet kan medföra risker, och det är säkert riktigt att denna verksamhet florerar rikligare i tider av hårda kreditrestriktioner, som vi nu upplever. Han gav också ytterligare eftertryck åt det i sitt debattinlägg här. Motionären framhåller att i samband med låneverksamheten torde en ganska omfattande ockerverksamhet förekomma. Om så är fallet är denna verksamhet redan lagstridig och kan bestraffas enligt straffbestämmelserna rörande ocker med böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt skärps straffskalan till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Här finns alltså redan möjligheter att beivra sådan lagstridig verksamhet. Motionären begär utredning om tillståndsgivning för bedrivande av privat låneverksamhet. Näringsidkare som ämnar driva lånerörelse är redan nu enligt handelsregisterlagen skyldiga att registrera sig i handelsregistret hos länsstyrelsen, vilket herr Börjesson säkert känner till. Från utskottets sida är vi alltså införstådda med de av motionären påtalade problemen. Vi vill emellertid framhålla att vissa bestämmelser redan finns men att det kan vara svårt att kontrollera efterlevnaden. Dessutom — och det är väl det viktigaste i sammanhanget — pågår en utredning för översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott. Denna utredning är inriktad på en anpassning av lagstiftningen på detta område till det moderna samhällets värderingar.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

Ingen är väl beredd att besvara herr Börjessons fråga vilken räntesats som f. n. kan betraktas som ocker. Men det finns utslag i mål rörande ocker som visar att man inte bör underskatta möjligheterna att på rättslig väg angripa låneverksamhet av det här slaget. Vad beträffar det som herr Börjesson sade om att penningströmmarna kanaliseras på andra vägar än de vanliga under kreditrestriktionstider, så pågår en utredning om finansieringsbolagen. Den utredningen är inne på överväganden av det slag som herr Börjesson här talade om. Det finns alltså även i det avseendet en utredning som berör denna fråga.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping frågar varför utskottet inte vill hänvisa denna motion till utredningen om finansieringsbolagen. Vi har ansett att det är överflödigt, eftersom denna utredning har till uppgift att överväga en utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om kreditpolitiska medel till att gälla även factoringföretag, leasingföretag, kontokortföretag och liknande. Vi anser då att det enligt direktiven naturligen ingår i utredningens uppgift att pröva även denna fråga.

Herr talman! Betänkandet har rubriken Energibesparande åtgärder i Norrbottens län men har sitt ursprung i den senareläggning av Stålverk 80 och andra industriinvesteringar som beslöts förra året. Grunderna för den planerade byggnadsverksamheten i Norrbotten rycktes undan mycket drastiskt i och med senareläggningen av Stålverk 80. Säregna åtgärder fick vidtas. Man fick avbryta pågående byggen och lägga dem i malpåse. Byggnadsarbetarkåren fick på nytt en mycket dramatisk påminnelse om sin speciella situation på arbetsmarknaden. Den har den alltid haft, men genom samhällets åtgärder, som tryggat en hygglig sysselsättning, har man kunnat skyddas. Här blev man hårt drabbad. Byggnadsarbetarna har heller inte det skydd i trygghetslagar som vanligtvis är fallet på marknaden i övrigt. De flesta av dem är objektanställda, och därför har samhället speciellt ansvar just för den kåren. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen tog initiativ i den här frågan i slutet av förra året och krävde att speciella åtgärder skulle vidtas med anledning av det uppskjutna Stålverk 80. Man ville att en del statliga byggen skulle igångsättas, bl.a. tekniska högskolan i Luleå. I samarbete med Byggnadsarbetareförbundet togs ett initiativ i början av detta år också med tanke på byggnadsarbetarkåren i Norrbotten. Det var ett speciellt initiativ som hade ett dubbelt syfte. Vi vet alla att vi kommer att få ta ställning till ytterligare energibesparande åtgärder i fråga om hus och bostäder, som är mycket energislukande. Det är åtgärder som är mycket besvärliga att hantera, särskilt när det gäller redan uppförda hus. Inom nybyggnadsverksamheten har redan åtgärder beslutats. Jämfört med tidigare regler är villkoren mycket hårda vad gäller exempelvis isoleringen. I fråga om gamla hus är det mycket svårt att veta vad som bör göras. Man känner inte till kostnaderna och de energibesparande effekterna. Det framgår också av den produkt som planverket nu har släppt ifrån sig, vilken tillkom på initiativ av den tidigare regeringen. Det kan därför vara värdefullt att veta mer om just den biten. Av planverkets redovisning kan man utläsa att det skulle uppstå behov av att ge sysselsättning åt byggnadsarbetare, att man hade behov av att veta mer om hur man skulle gå till väga för att isolera gamla byggnader, vad det skulle få för effekt på energiförsörjningen, vilka kostnader det skulle dra med sig och vilken effekt det skulle få på arbetsmarknaden. Man skulle alltså kunna få goda resultat och därmed kunna vara generösare i bidragsgivningen. 101 Vi tog detta initiativ i början av januari och krävde att regeringen skulle handla snabbt så att man kunde komma i gång ögonblickligen. Åtgärderna skulle begränsas till Norrbottens län och metodiskt följas upp av tekniska högskolan i Luleå. Man skulle alltså kunna få konkreta erfarenheter från praktisk verksamhet. Hade vi haft en handlingskraftig regering så hade detta arbete varit i gång nu, men nu har vi inte en sådan regering. Därför måste vi motionera, och det är den motionen som vi i dag har att ta ställning till. I den finns klara anvisningar om förstärkningar av de bidrag som bör utgå när det gäller att undersöka hur man skall förbättra isoleringen i byggnader, framför allt i bostadshus, men även i fråga om kommunala och landstingskommunala byggnader finns förslag om bättre villkor. Jag skall inte gå in på villkorens utformning, vilket i och för sig vore intressant. Eftersom det gäller principfrågan att göra någonting nu eller ej, vill jag emellertid starkt framhålla det angelägna i att man gör någonting och inte bara tror att det som kommer fram under våren — nya regler för finansiering av energibesparande åtgärder i byggnader eller nya bestämmelser med krav på hur det skall se ut — kommer att lösa problemen. Alla inser vi att vi vet för litet. Vi behöver kunskaper. Sådana hade vi kunnat få på en avgränsad bit av vårt land med goda klimatförutsättningar för sådana här prov. Samtidigt hade vi givit sysselsättning åt byggnadsarbetarna. Detta initiativ, som fanns uttryckt i motionen, har utskottets majoritet gått emot, och det återfinns nu i den till civilutskottets betänkande nr 7 fogade reservationen. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I motionen 1326 begär socialdemokraterna omedelbara åtgärder av det slag som herr Bergman nyss redogjorde för. Därför har utskottet behandlat motionen i ett särskilt betänkande. Anledningen till motionen är, som herr Bergman framhöll, bekymmer för sysselsättningssituationen i Norrbottens län. Man vill försöka förbättra den situationen genom att använda sig av åtgärder för att spara energi i våra bostäder. Även om denna debatt skall handla om energibesparande åtgärder, måste jag ändå börja med arbetsmarknadssituationen. Vi har på s. 2 i utskottsbetänkandet redovisat läget. Där kan man notera att trenden under 1976 innebar stigande arbetslöshet bland byggnadsarbetarna fram till årsskiftet 1976-1977. Den första räkning som gjorts detta år visar emellertid att trenden inte har fortsatt. En minskning av arbetslösheten har inträffat, framför allt inom sådana grupper som målare och träarbetare. Alla är väl överens om angelägenheten av att hålla en hög sysselsättning. Detta har också i mycket stor utsträckning hittills präglat den nya regeringens arbete. I början av januari beslöt regeringen att tidigarelägga ett antal projekt i Norrbottens län. Ungefär 450 personer får sysselsättning till en kostnad av ungefär 150 milj.kr. Vi skall då komma ihåg att denna åtgärd inte har kunnat få någon effekt på den räkning av arbetslösa kassamedlemmar som redovisats för januari månad. Det tar ytterligare någon månad innan arbetena kommer i gång. Men självklart är det ett antal för detta län mycket angelägna och välkomna projekt som ger ganska snabb effekt. Det är emellertid inte den enda åtgärd som regeringen har vidtagit för att förbättra arbetsmarknadssituationen i Norrbotten. Regeringen har dessutom bett den tillsatta Norrbottendelegationen att snabbt arbeta fram konkreta förslag inom industrin men även inom jordoch skogsbruket samt servicenäringarna för att på det sättet få underlag för att sätta in ytterligare medel och därmed skapa sysselsättning i detta län. Självklart har man också nått effekt med de allmänna åtgärder som regeringen har vidtagit, t.ex. utbildningsstödet. Detta gör att jag kan konstatera att regeringen har känt ett mycket starkt ansvar för sysselsättningen i detta område. Herr Bergman ansåg att vi inte har en handlingskraftig regering. Jag påstår naturligtvis att vi har det, och de motsatta uppfattningarna kommer herr Bergman och jag alltid att ha när vi diskuterar de här frågorna. Varför har då regeringen, utöver de allmänna åtgärderna, måst ägna så mycken uppmärksamhet just åt Norrbotten? Herr Bergman nämnde det men gick lättvindigt förbi det, därför att orsaken är att Stålverk 80 har skjutits på framtiden. Jag förstår att de problem som därigenom har skapats medför en svår huvudvärk för socialdemokraterna, så någonting fick de föreslå i stället för den stora sak som kraschat.

Därmed anser jag att motivet för socialdemokraternas förslag om åtgärder på energibesparingsområdet har fallit. Vi var ju överens om att motivet var omtanke om sysselsättningen.

Alla kommuner och speciellt de som har problem med byggarbetskraftens sysselsättning kan självfallet redan med nuvarande bestämmelser göra positiva insatser genom att skapa intresse för och hjälpa till med projektering, ansökningar och beslut så att byggarbetskraften kan sysselsättas. När utskottsmajoriteten har stannat för att yrka avslag på socialdemokraternas motion gör vi det alltså av följande skäl. Sysselsättningen i Norrbottens län hjälps snabbare med de andra åtgärder som jag har nämnt att regeringen har vidtagit. Energisparandet kan inte avgränsas till Norrbotten, utan det är en sak som måste komma i gång över hela landet. Om några dagar kommer en proposition från regeringen om de nya reglerna för energisparandet. Det har därför, som vi har sett det, inte funnits anledning att göra några specialbestämmelser för Norrbottens län. Vi har vidare ansett att de av socialdemokraterna föreslagna åtgärderna inte får den effekt på sysselsättningen som det sägs i motionen, eftersom det blir fråga om en ganska lång starttid. Det måste finnas ett intresse hos fastighetsägarna — antingen de nu är privatpersoner eller allmännyttiga företag, landsting eller kommuner — att komma i gång med projekteringen. Det skall skrivas ansökningar som sedan skall behandlas i kommuner och länsbostadsnämnd innan det kan komma fram beslut som gör det möjligt att sätta i gång åtgärderna. Om man ser till önskemålet att åstadkomma en snabb effekt på byggarbetsmarknaden i Norrbotten är socialdemokraternas förslag alltså inte det mest verkningsfulla. Det låter i och för sig intressant att ha ett experimentområde för energibesparande åtgärder, men vi vet ju av många utredningar som redan har gjorts att effekter kan uppnås med det batteri av åtgärder som finns och som kommer att bli bidragsberättigade. Det är knappast möjligt rent praktiskt att använda sig av ett så stort område för någon sorts kontroll innan man tar ställning till ytterligare insatser för energibesparing i bostadsbeståndet. Det skulle förutsätta att man fastställde nuläget, och det skulle också förutsätta att man efter rätt avsevärd tid gjorde en ny kontroll för att på detta sätt kunna se vilken spareffekt man hade fått och därefter kunna göra en utvärdering.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
Herr talman! Jag vet inte om jag skall tolka det som ett utslag av herr Mattssons humor när han vill karakterisera detta förslag som en ersättning för det uppskjutna Stålverk 80. Jag tror dessutom att det är en fördel för Norrbotten om andra än herr Mattsson och jag diskuterar Stålverk 80. Vi har ju båda mycket begränsade kunskaper i den frågan —- det är nog herr Mattsson beredd att hålla med mig om. Men situationen i Norrbotten för byggnadsarbetarna är påtaglig för oss två. Jag tror inte att det resonemang som herr Mattsson för här skulle vinna förståelse uppe i Norrbotten. Situationen är annorlunda. Även om det kan läggas fram statistik och beräkningar i fråga om en tänkt utveckling, så är det ont om jobb för vissa kategorier inom byggnadsarbetarkåren och kommer att vara det. Vad som satts i gång är anläggningsarbeten och inte husbyggen — husbyggen har lagts ned och upphört. Då behövs det jobb för framför allt äldre och många unga som måste ha praktik, och det kan man skapa just på detta område. De nu varande reglerna för belåning när det gäller arbeten med bättre isolering tillämpas i huvudsak då det är fråga om uppvärmningsapparaterna i byggnaderna och inte vid isolering av väggar, bjälklag o. d., för då blir kostnaderna för höga — de lånesökande gör bedömningen att de nuvarande reglerna inte täcker detta. Mot denna bakgrund vore det värdefullt att vara generös här och se om det förfarande vi föreslagit kunde ha effekt både på isoleringen och på sysselsättningen. Det är det som ligger i förslaget. Därför tycker vi att det är ett så bra förslag, och jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Bergman om en sak, och det är att inte jag heller är så insatt i Stålverk 80 att vi två skall föra någon sakdebatt om det. Men jag bara konstaterade att motivet för socialdemokraternas motion var den försämrade sysselsättningssituationen i Norrbotten, som uppstått bl.a. genom att det projektet hade spruckit. Man har alltså fört fram den sysselsättning som skulle skapas genom energibesparande åtgärder såsom en alternativ sysselsättning. Det är riktigt att de ungefär 150 miljoner som regeringens i början av januari framlagda program innehöll till rätt stor del avsåg anläggningsarbeten. Men de arbeten som försvunnit genom att stålverksprojektet lagts ned är i inte så liten utsträckning anläggningsarbeten av det slag som redan utförts där uppe med muddring, utfyllnad o. d. Egentligen har alltså byggnadsarbetare över hela skalan blivit utan jobb genom nedläggningen av projektet. Man får inte heller glömma bort att ytterligare åtgärder kan komma att aktualiseras genom de förslag som Norrbottendelegationen lägger fram. Och det avgörande är att här erfordras en mycket stor arbetsinsats totalt sett över hela landet för att åstadkomma besparingar när det gäller bostadsuppvärmningen. Vi har inte funnit att motionärerna redovisat tillräckligt starka skäl för den experimentverksamhet — det är ju så de vill rubricera det — som de föreslagit i Norrbotten.

Herr talman! Under hänvisning till 6 kap. 1§ riksdagsordningen får jag meddela att jag avser att den 16 mars 1977 besvara herr Jönssons i Malmö interpellation om en utbyggnad av kammarrättsorganisationen. Det sker i anslutning till kammarens behandling av justitieutskottets betänkande med anledning av budgetpropositionen såvitt gäller bl.a. de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Herr talman! Herr Söderqvist har frågat mig om jag är villig att medverka till att utredningar angående vapenfri tjänst överförs till sekretessbelagt område. Enligt nuvarande sekretesslag gäller ingen sekretess för utredningar angående vapenfri tjänst. Frågan om sekretess för sådana utredningar behandlades av offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén i dess betänkande med förslag till lag om allmänna handlingar. Kommittén kom efter viss tvekan fram till att sekretess inte bör införas i vapenfriärenden. Under remissbehandlingen kritiserades förslaget i den delen i några yttranden. Till de kritiska remissinstanserna hörde vapenfrinämnden, som ansåg att starka skäl talade för sekretess i sådana ärenden. Utredningsförslaget övervägs f.n. inom justitiedepartementet. För egen del vill jag framhålla att vi här står inför en besvärlig avvägning. Å ena sidan finns det ett starkt intresse av att allmänheten har möjlighet till insyn i hur reglerna om vapenfri tjänst tillämpas. Å andra sidan är det angeläget att den enskilda sökandens integritet skyddas. Vad denna avvägning bör leda till är jag för dagen inte beredd att ta slutlig ställning till. Personligen anser jag dock att mycket talar för att vissa möjligheter till sekretessbeläggning bör finnas.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det gläder mig att justitieministern ser positivt på saken. Anledningen till att jag tagit upp detta spörsmål är att jag i olika sammanhang blivit kontaktad av värnpliktsvägrare från olika delar av landet. Dessa upplever det som djupt otillfredsställande att utredningarna som görs när de skall söka den vapenfria tjänsten är öppna, så att vem som helst kan ta del av vad som sagts. Ofta är det mycket personliga saker som kommer fram vid de här undersökningarna, vilka ju görs grundligt, eftersom det skall motiveras varför tjänsten söks. Jämför man med de inskrivningshandlingar och personlighetsundersökningar som vid inryckningen krävs när det gäller vanliga värnpliktiga, finner man att dessa undersökningar inte på långt när tränger så djupt in på det personliga området som de som utförs beträffande värnpliktsvägrarna. Jag tycker som sagt att det är bra att justitieministern är positivt inställd till en omprövning av sekretessbestämmelserna, så att vi kan få en sekretessbeläggning av ansökningsoch undersökningshandlingarna i detta fall. Det gäller här att skilja mellan dels den utredning som görs, dels vapenfrinämndens beslut. Man skulle kunna tänka sig att själva utredningshandlingarna sekretessbelades, eftersom det oftast är de som är känsliga. Beslutet som sådant är däremot inte särskilt intressant i sammanhanget. Jag hoppas att justitieministern bevakar och följer upp denna fråga i den positiva anda som han har berört den här. Jag är för dagen nöjd med det svar som jag har fått.

Statsrådet har tillsatt en ny utredning för att överse en tidigare utrednings förslag om ändringar i sexualbrottslagstiftningen. Översynen skall — såvitt framgår — även avse sådana moment i den redan färdiga utredningen som ej framstått som kontroversiella och ej blivit föremål för offentlig kritik eller debatt, t.ex. avskaffande av särbehandlingen av homosexuella. Sedan när är det praxis att lagförslag, om vilka dessutom långtgående enighet i allmän rättsuppfattning råder, skall utredas två gånger?